Herr talman! När man lyssnar på statsrådet Olof Palme får man alltmera klart för sig att han, i motsats till vad han själv gjorde gällande när han började sitt anförande, inte är en likgiltig person, varken i och för sig eller som regeringsledamot. Han är inte vem som helst. Det är därför som vi har särskilt stark anledning att diskutera de senaste dagarnas händelser, och det är därför som man också blir besviken, när herr Palme i denna debatt, som delvis rör synnerligen konkreta ting, tar sig före att läsa upp större delen av ett radioföredrag, som han höll den 21 februari 1968. Det engagemang som herr Palme gav uttryck åt, som griper oss alla, blir inte riktigt detsamma, om man kan ha det radioföredraget framför sig och följa med, när herr Palme med starkt patos här ger intryck av att ge uttryck för känslor som han spontant och intensivt verkligen känner. Det gör inte innehållet mera ointressant, tvärtom. Det gör det måhända mer intressant, men det kräver å andra sidan tid för att ta upp en diskussion om det och bemöta det, en tid, som inte står en stackars representant för ett oppositionsparti till förfogande, som nu har 3!/> minuter kvar att bemöta herr Palme. Det är en omöjlig situation, som oppositionen befinner sig i, då den skall bemöta regeringens radioföredrag i en talarstol i riksdagen. Så mycket vill jag ändå säga att detta i och för sig fascinerande anförande på något sätt visar att statsrådet Olof Palme inte begriper vad den debatt rör som vi just nu för i andra kammaren.

Det råder inte några som helst delade meningar om den svenska opinionens inriktning, det svenska engagemanget mot det som händer i Vietnam. Vi är alla inställda på att till varje pris försöka påverka utvecklingen efter måttet av vår förmåga — och den är väldigt liten — så att man på något sätt kan bidra till att våldet och kriget, tragedin där nere tar ett slut. Hur skall man då bära sig åt för att påverka dem som är inblandade, framför allt Förenta staterna? I USA finns en växande och balanserad opinion som hävdar att, även om de motiv som en gång i tiden var vägledande för Förenta staterna var positiva och fullt rättfärdiga, har situationen på grund av händelsernas kraft i dag utvecklats dithän, att man nu till och med börjar diskutera rättfärdigheten och moralen i det som händer. Denna balanserade opinion försöker finna olika vägar för att nå en lösning, en lösning som leder till att eländet inte blir ändå större än det kan bli om den nuvarande eskaleringen fortsätter. När vi riktat kritik mot regeringens handlande har denna baserats på att regeringen för att påverka händelseut-. vecklingen och staterna väljer metoder som vi är rädda för kan få rakt motsatt effekt, vidare att man inte vill se balanserat och objektivt på det som händer där nere, att man klart och ensidigt tar parti för en av de engagerade mot den andra och att man när man gör detta helt blundar för att då det riktas kritik mot den ena parten kan det också med lika fullt fog riktas kritik mot den andra. När man går så långt att man särskilt apostroferar och ställer sig bakom programpunkter som utdömer de säkerhetssystem som den fria världen har byggt upp för att rädda friheten och säkerheten för framtiden — då har den svenska regeringens företrädare gått för långt. När den svenska regeringen = solidariserar sig med sådana uttalanden, framförda på det sätt som skett och i ett sådant sammanhang, då drabbar den kritik som hela oppositionen i dag riktar mot regeringen, denna som sådan. Om man, herr statsrådet Olof Palme, verkligen hade varit ute för att påverka händelseutvecklingen och man hade försökt framföra en verklig, ärlig och övertygande vädjan som skulle kunnat få effekt, hade man inte valt det tillvägagångssätt och de ord som herr Palme valde i sitt anförande. Det visar att han var ute efter någonting annat. Samtidigt väljer man uttrycksmedel och framförandemetoder som står i klar strid med de grundregler för svenska politikers och statsmäns uppträdande som vi tidigare varit överens om skall gälla vid våra framträdanden i sådana här sammanhang. Det är detta debatten rör sig om i dag och inte om allt det som herr Palme tagit upp från sitt radioföredrag.

Herr talman! Jag skall ta upp de aspekter på det engagerade men enligt min mening delvis mycket ytliga anförande som statsrådet Palme höll. Först och främst tycker jag att han gjorde sig skyldig till en stor inkonsekvens. Han talade om det hot som hitlerismen på sin tid utgjorde och hur man var tvungen stå emot och kämpa emot detta — även med våld. Jag delar hans uppfattning att demokratins första försvarslinje sannerligen inte kan vara våld. Men Hitlers uppträdande i historien, som någon kallat den vertikala ondskans inbrott — det var inte Spengler utan en senare tänkare som sade detta är ändå ett exempel på att det finns tillfällen då demokratin måste värnas även med våld. Jag har nu inte sagt att Kina kommer att bli ett nytt sådant exempel och hoppas innerligt att det inte blir det. Men jag har tillåtit mig att framhålla den kolossala skillnad som i dag finns mellan å ena sidan den ideologi, som fortfarande predikas av den kinesiska diktaturens ledare, och den samexistensideologi som framträder i de sovjetiska ledarnas uttalanden. Det är ju denna skillnad som är en av de grundläggande anledningarna till konflikten mellan Kina och Sovjet. Jag tror att det väldiga kinesiska problemet, som enligt min mening kanske är det svåraste som förestår oss under de närmaste 10, 20, 30 eller 40 åren, i första hand måste angripas med helt andra medel än våld. Men man kan inte bortse från risken att det kan ligga något allvar bakom de kinesiska ledarnas tal, när de har fått tillräckligt med vapen och en tillräcklig rustningskapacitet. Det är den risken som herr Palme i sina svepande formuleringar, sina anklagelser mot mig och utan konsekvens med hans eget resonemang om Hitler glömmer bort. Det var likadant när herr Palme talade om de artiklar i vilka jag för första gången som en framkomlig väg ur vietnamkonflikten nämnde upprättande av kontakter mellan amerikanarna och FNL. Herr Palme gjorde gällande att jag i de artiklarna förde ett resonemang, vars slutsats var att vi här i landet måste vara tysta och snälla; vi finge inte kritisera Förenta staterna, ty då komme amerikanarna att utlämna oss till Sovjetunionen. Detta är fel.

Jag har aldrig gjort gällande att amerikanarna skulle komma att utlämna oss till Sovjet om vi inte är snälla.

Jag vill gärna säga att jag inte tror att det kommer att finnas några utpräglade risker för sovjetiska militära agressioner, men vårt lands läge skulle försämras och riskerna för att vi kunde hamna i vad jag tidigare kallat för en finsk position skulle öka. Då kanske herr Palme måste fara till Moskva för att bli godkänd som statsråd. Det finns också andra länder som riskerar att råka i samma situation. Men därför har jag verkligen inte uppfattningen att en öppenhjärtig, ärlig och saklig kritik mot Förenta staterna skall undanhållas. Det har jag aldrig talat för. Vad jag begärt är att en ansvarig medlem av den svenska regeringen skall ha det perspektiv jag här tecknat i sikte och förstå vilka faror som ligger i de situationer jag här har talat om. Slutligen instämmer jag med statsrådet Palme när han säger att hotet mot demokratin i första hand kommer från den oehörda skillnaden mellan rika och fattiga länder. Det är just där engagemanget främst bör sättas in, att undanröja de sociala orättvisorna och verkligen visa de svältande folken att det kan hända något stort inom rimlig tid. Och vilka är det som i denna kammare och denna riksdag mera energiskt än andra har talat för att väcka opinionen här i landet till insikt om detta? Det är folkpartiet och centerpartiet. Jag gjorde det senast i mitt anförande i förmiddags, och jag har gjort det också vid många tidigare tillfällen. Vilka är det som har varit pådrivande, och vilka har varit återhållande? Jag är glad över att statsrådet Palme här har givit uttryck för sitt starka engagemang, men det står i skriande kontrast till de ståndpunkter i sakfrågor som han i egenskap av regeringsledamot har intagit när det gällt anslagen till u-länderna. Jag utgår från att vi efter detta herr Palmes anförande kan räkna med att det blir en omvändning i regeringens inställning på den punkten.
Herr talman! Herr Palme gjorde — jag vet inte för vilken gång i ordningen — det helt felaktiga och ogrundade påståendet att jag sagt att vi inte bör kritisera Saigon-regeringen därför att Sverige har diplomatiska förbindelser med den. Ganska snart efter det att herr Palme gjort det påståendet första gången hade jag tillfälle att rätta den felaktigheten i en radiodebatt med honom. Jag förklarade då att jag inte hade sagt eller menat så. Från vårt håll har betonats att vi kritiserat Portugals och Sydafrikas regeringar fastän vårt land har förbindelser med dessa. — Herr Palme sätter mellan två satser in ett »därför att» eller »emedan» för att få ett kausalsammanhang, som han sedan utnyttjar. Det hjälper inte hur mycket jag än förklarar vad jag avsett. Herr Palme tycker ändå att han funnit ett så gott argument att han inte kan avstå från att göra gällande att jag sagt vad han påstår. Vilken brist på argument har inte en man som herr Palme, som i debatter om stora och livsviktiga frågor, där han talar med så starkt patos, förlitar sig på sådana små futtiga förvrängningar! Låt mig till sist, herr talman, på tal om herr Palmes Vietnam-patos säga ytterligare en enda sak. Vi har påpekat att det finns utrymme för engagemang också på andra håll, t.ex. i Europa, där det förekommer förtryck från kommunistiska regimer. Hur sällan och hur litet talar inte herr Palme om detta förtryck från de kommunistiska regimerna! Hur svagt tycks inte hans engagemang då vara och hur ensidig hans bild! När vi från vårt håll framhåller denna ensidighet, är det inte en röst från en svunnen tid, herr Palme, utan en röst som ger uttryck för en någorlunda balanserad bedömning av situationen. Jag vågar säga att det är en röst som talar mera för demokratisk fred än den ensidighet som herr Palme företräder med allt sitt patos.
Herr talman! Herr Wedén antydde en tid när jag skulle behöva fara till Moskva för att bli godtagen som statsråd. En sak skall jag lova herr Wedén: Om jag skulle komma i den situationen, skall jag helt frivilligt avgå! Jag återkommer senare till herr Wedén. Det yttrande av herr Ohlin som vi diskuterat gick ut på att vår regering alltså sluter upp på denna sida i dess kamp mot regeringen i Sydvietnam, med vilken Sverige har officiella förbindelser. Det måste finnas någon rimlig orsak till att föra in detta tillägg — sedan må herr Ohlin tala hur mycket som helst om kausalsammanhang. Om herr Ohlin nu förklarar att han en gång för alla tar avstånd från detta yttrande, skall jag dock gärna lägga saken i papperskorgen. Jag kan inte minnas att han gjorde något sådant uttalande under den debatt där uttrycket förekom. När jag försökte ta upp det, ville herr Ohlin tala om något annat. Herr Bohman! Det är alldeles riktigt att jag medvetet använde ett radioföredrag, dock inte halva föredraget men väl två sidor av det. Varför? Jo, det slumpade sig så att detta radioföredrag sändes vid exakt samma tidpunkt som när jag stod och talade på Sergels torg under demonstrationen. Det innebar en väsentlig komplettering av vad jag framhöll på Sergels torg, och det var en utveckling härav. Jag ansåg det där för vara väsentligt att lägga in just dessa två sidor i mitt anförande i dag. Vidare menade herr Bohman — vad han sade var oerhört litet konkret — att jag inte skulle ha sagt vad jag sade i den form och med de ord som jag använde. Jag står för vartenda ord som jag sade. Jag har fört en debatt i radio med herr Bohman, där denne tog upp två punkter på vilka jag tyckte att jag ganska rejält kunde tillbakavisa hans kritik. Vi har inte fått redovisat om han på några andra punkter ogillar vad jag sade. Jag hörde inte hans inlägg under förmiddagen, men om han då tog upp några ytterligare punkter har han tillfälle att föra fram dessa nu. Jag motser denna diskussion med synnerligen stor förtröstan. När jag höll mitt tal i Gävle 1965 förde herrar Holmberg, Ohlin, Wedén och möjligen också Bohman samma resonemang, nämligen att de visst kunde acceptera en objektiv, saklig och balanserad skildring av situationen, men att de aldrig kunde godta min ensidiga och förvridna beskrivning. I dag är det ingen som angriper vad jag sade i Gävle, utan ni säger nästan precis detsamma själva. Under sådana förhållanden måste jag ju med ganska stor förtröstan se fram mot den dag då, efter en karenstid, även de synpunkter som jag anförde för några veckor sedan kommer att vinna gillande av den svenska oppositionen. — Det är för resten inte sant, herr Bohman, att hela oppositionen står bakom kritiken. Jag hörde inte någon kritik från herr Hedlunds sida mot vad jag har sagt. Men om det finns någon annan punkt, så är jag glad om herr Bohman vill diskutera den med mig. Herr Wedén återvänder till Kina och säger att vad som händer med denna stora makt är viktigt. Ja, det är det visst — och man kan göra många olika spekulationer. Men det grundläggande felet i herr Wedéns resonemang vid många tillfällen och i hela det ameri kanska resonemanget är ju att när man talar om Vietnam, så börjar man omedelbart också tala om Kina och säger, som herr Wedén gjort, att kineserna måste lära sig att våld icke lönar sig. Nej, när det gäller Vietnam, då skall vi tala om Vietnam. Finns det någonting som man har lärt sig om Vietnams tvåtusenåriga historia, så är det att landet alltid haft att kämpa mot främmande inkräktare. Den främsta av dessa mäktiga grannar och inkräktare har alltid varit Kina. Och det finns ingenting som talar för att vietnameserna inte i dag skulle ha samma självständighetssträvan gentemot sina mäktiga grannar. Det är alltså ett av de förödande misstagen i den amerikanska politiken att man hela tiden betraktar saken som en kamp mot Kina, som måste föras till seger — när det i själva verket gäller det vietnamesiska folkets rätt till nationellt oberoende och social frigörelse. Sedan Amerika!

Vi har kanske svårt att föreställa oss att gränsen mellan oberoende och visst beroende av Sovjet kan flyttas från Bottenhavet och Bottenviken till Kölen. — — — Det verkar ibland som om t.ex. en del socialdemokrater glömt bort den saken när de inte bryr sig om att göra en balanserad och rättvis bedömning av krisen i Vietnam.» Herr Wedén använde några artiklar detta år för att skälla på mig; självfallet var han »balanserad och rättvis». Men vad som i herr Wedéns vokabulär var obalanserat och orättvist 1965 är ju balanserat och rättvist i dag; det är liksom bara denna eftersläpning. tikeln varnar herr Wedén för vad en »”Tilsitkonjunktur' — — — kan komma att innebära för oss själva, för Norden och Europa. Det förefaller emellertid som om statsrådet Palme skulle vara besluten att blunda för det.» Flyttningen av gränsen till Kölen kopplas alltså direkt samman med den brist på en balanserad och rättvis kritik av vietnamkriget som jag förmodas ha varit skyldig till 1965. Sambandet är alldeles klart. Och det går igen. Det ligger något slag av grundläggande misstro mot Amerika hos herr Wedén. Ty vad är det han säger? Jo, han säger att kritiken kan leda till alla dessa olika förskjutningar i den amerikanska politiken. Den kritik som jag har anfört har utgått från en rent demokratisk utgångspunkt. Dess huvudtes är att det är förödande för demokratin att kopplas samman med motstånd mot nationell frihet och motstånd mot social frigörelse. Det är detta som gör — det har jag sagt tidigare och är beredd att upprepa — att Förenta staternas krig i Vietnam icke är ett stöd för utan ett hot mot demokratins ideal, inte bara i Vietnam utan i hela världen. Detta uttalande är jag beredd att stå för. Hoppet ligger inte hos dem som vill lägga munkavle på sådana uttryckssätt med alla möjliga hot om eller rädsla för påtryckningar, utan hoppet ligger i att det skall finnas en vital och levande demokrati i Amerika, som skall kunna vrida sakerna rätt. Herr Ohlin säger att jag är likgiltig för kommunismens illdåd. Om det är något jag varit engagerad i — och rätt hårt under ganska många ungdomsår — så är det just kampen för demokratins ideal mot kommunistiskt förtryck. Jag skall gärna diskutera detta med herr Ohlin. Denna kamp var oerhört viktig. Men att — när vi nu diskuterar Vietnam och vad som sker med dess lidande folk samt att det finns en mycket stor risk för att vi bringas till randen av en världskatastrof — som kritik anföra att jag inte tog med några meningar om det kommunistiska förtrycket i Berlin, Prag och Warszawa är torftigt. Det problem vi står inför i dag, vilket utgör hotet mot världsfreden och hotet mot demokratin, är just Vietnam, och ingen munkavle skall kunna tysta oss på den punkten.

Herr talman! Fattas bara att någon munkavle skulle tysta oss! Men det finns, som jag sagt tidigare i dag, viktiga och allvarliga problem — frihetsproblem och sociala problem — även på andra håll i världen och närmare oss än i Vietnam. Vad jag kritiserat är, att regeringen beträffande dessa andra länder frivilligt satt på sig en munkavle. Herr talman! Herr Palme gör en karikatyr av min tankegång när han säger: Om han kritiserar amerikanerna — det skulle vara tankegången — då kan det hända att konsekvenser uppstår beträffande det amerikanska intresset för Europa och Sverige. Någon sådan betydelse har jag sannerligen inte tillagt statsrådet Palme och inte den svenska regeringen heller för den delen. Den tankegång jag fullföljt vid flera tillfällen är att det är beklagligt om den inställningen i stor utsträckning kommer fram i vår världsdel att det gör detsamma med det amerikanska intresset för Europa, ty detta intresse skulle mest vara av ondo, amerikanerna kan hålla till i Asien och för övrigt bär de sig illa åt i Vietnam. Det kan uppstå en situation då den fataliteten inträffar att Förenta staterna säger: Ja, vi behöver inte längre bry oss så mycket om Europa. Jag anser att herr Palme skulle tänka litet på risken för detta, inte för att tysta sin kritik mot Förenta staterna, men för att just ge den en sådan saklighet och balans som herr Palme med ett litet hånleende avvisar. Men det är sådan kritik som kan ge effekt. Herr talman! Låt oss skala av herr Palmes fraser beträffande uländernas situation. Det är ändå i stor utsträckning endast fraser, eftersom det är en medlem av den socialdemokratiska regeringen som talar. Låt oss göra det, inte därför att jag inte tror att herr Palme verkligen känner patos, inte därför att jag inte tror att han skulle vilja satsa mycket mer på det som han själv framställer som det stora huvudproblemet i världen — de utvecklade ländernas alldeles otillräckliga stöd till de underutvecklade för att bättra deras sociala förhållanden — utan för att nå kärnpunkten.

Herr talman! Jag har inte riktat någon kritik mot herr Palmes radioföredrag. Tvärtom finner jag det vara ett ur många synvinklar intressant och fascinerande anförande, även om jag inte på alla punkter kan dra samma slutsatser som han. Kritiken gäller någonting annat, nämligen talet på Sergels torg. »Jag har inte hört några andra punkter än två, och i fråga om dem har jag bemött herr Bohman», sade statsrådet Palme. Jag har litet svårt att förstå detta. Herr Palme bad själv att få se mitt anförande, har läst det och bör ha kunnat ta del av dessa punkter. Han skulle alltså ha kunnat ägna den tid då han läste upp radioföredraget åt att bemöta mina punkter, om det var möjligt för honom. »Jag har inte ångrat någonting av vad jag sagt på Sergels torg», yttrade herr Palme vidare. Han har alltså inte ångrat att han i sitt tal gjort gällande att Förenta staterna var mot 1954 års stillestånd och mot Genéveavtalet, att han underkänner alla motiv för Förenta staternas handlande i Vietnam eller att han inte godtar de demokratiska ideal som ursprungligen var gällande i deras försök att bygga upp en demokrati. Han anser fortfarande att Förenta staternas politik i Vietnam sedan 20 år har varit orättfärdig — varför har inte herr Palme nämnt det förut? — att krassa ekonomiska och imperialistiska intressen till en del ligger bakom deras agerande och att inte något ont ord finns att säga om FNL. Herr Palme förklarar att han kämpat mot kommunismen, men samtidigt har han solidariserat sig med det kommunistiska program som FNL rörelsen har gjort till sitt. Jag vill, herr talman, också ta upp frågan om annonserna. De är, säger herr Palme, ett uttryck för solidaritet med de idéer han givit uttryck för. Jag har på nytt en av annonserna i min hand. Den visar två amerikanska soldater, som släpar en — förmodligen död — vietnames efter sig, och läse kretsen uppmanas att solidarisera sig med herr Palmes klara ställningstagande mot USA:s vietnampolitik. Har de människor, som betalar 10 kronor — ty det skall de göra — och skickar in denna blankett för att uttrycka sin solidaritet, också vetskap om exakt vad herr Palme har yttrat, har de vetskap om herr Palmes ensidiga uppslutning på FNL:s sida och hans solidaritetsförklaring till dess program, har de vetskap om hans ensidiga uttalanden om Förenta staterna? Hur skall de kunna få det genom en sådan annons? Herr Palme redogjorde också för en debatt i första kammaren om vad som hände i utrikesnämnden den 1 mars. Jag var inte själv närvarande där och inte heller herr Holmberg, men efter vad jag har hört var herr Palmes återgivning i första kammaren av vad som hänt i detta sammanhang icke riktig.

Herr talman! Om mitt återgivande av förstakammardebatten var riktigt eller ej är lätt att kontrollera i protokollet. Jag tror att statsministern slutade med att säga att herr Holmberg nog skulle ge mycket för att stryka sin replik ur protokollet, men det förutsätter jag att han inte gör. Beträffande annonsen i Arbetet! Hela mitt tal var in extenso återgivet i Arbetet, så de människor som skickade in kupongen har haft rika möjligheter att ta del av det. Jag kan läsa upp vad jag sade om FNL:s program. »Jag rekommenderar detta program till studium. Det kräver bred samling i striden mot amerikanarna och en koalitionsregering när segern är vunnen. De inrikespolitiska programpunkterna borde i stort sett kunna accepteras av t.ex. de politiska partierna i Sverige. Men självfallet kan vi inte i dag ta ställning och ansvar till vad en rörelse i ett annat land kan komma att utföra när den väl når makten.» Vi kan konstatera att detta överensstämmer med vad den socialdemokratiska partikongressen förklarade i en resolution i höstas — så det är inte bara mig herr Bohman skall hänga. Det överensstämmer också i hög grad med vad utrikesminister Torsten Nilsson har sagt i dag, och det överensstämmer med vad statsministern har sagt i första kammaren. Nästa punkt: Herr Bohman återkommer till att säga att jag skildrar utvecklingen år 1954 felaktigt. Varför? Amerikanerna vägrade att skriva under Genéveavtalet. I det läget beslöt de andra länderna att icke heller skri va under avtalet. I stället utfärdade de deklarationer på grund av amerikanarnas motstånd. Detta är en fullkomligt riktig historieskrivning, som kan inhämtas t.ex. i Anthony Edens memoarer. Jag skildrade utvecklingen som en tjugoårig följd av misstag enligt herr Bohman. Ja, det gör jag. Det stora misstaget gjordes nämligen redan år 1945 då man i stället för att stödja ett självständigt Vietnam stödde den franska kolonialmaktens återvändande. Om det nu kan trösta herr Bohman hade jag i min civila gärning att dag för dag följa vietnamkriget under fransmännens sista skede. Jag besökte vid denna tid Asien, och jag höll år 1953 på hösten ett tal som i princip hade samma innehåll som Gävle-talet och Sergels torg-talet. Detta var de konkreta punkter som herr Bohman i denna omgång nämnde. Jag skall gärna i en icke-middagspaus ta upp de övriga. Jag bara ögnade igenom hans tal för att se om han hade begärt att jag skulle avgå; det var avgörande för om jag skulle begära ordet. Den delen av hans tal läste jag alltså, det övriga tittade jag inte så noga på, men jag skall gärna läsa det ett varv till. Herr Wedén försöker fly till u-hjälpen och gör ett stort nummer av att folkpartiet har krävt pengar för uhjälp, d. v. s. utgifter för vilka man saknar täckning. Det är en föga gloriös ståndpunkt. Visst kan man säga att man är missnöjd med vår u-hjälp. Mitit sätt att tala uttalar sig herr Wedén varje gång litet föraktfullt om, men detta sätt att tala började jag med för rätt många år sedan. Då var den svenska u-hjälpen en halv miljon kronor. Den är nu 500 miljoner kronor och mer än så. Jag hoppas kunna vara med om att förverkliga programmet om 1 procent av nationalinkomsten, men det är fullständigt felaktigt att tro att det vi gör beträffande u-hjälp — Sverige är ett av de få länder i världen som ökar sin u-hjälp — skulle frita oss eller på något sätt friköpa oss från skyldigheten att ta ställning till de sociala och nationella frihetsrörelserna.

Herr talman! Dagens debatt har naturligt nog dominerats av vietnamfrågan. Folkpartiets ståndpunkt i denna fråga har på ett så tydligt sätt klargjorts av herr Wedén i hans första anförande och i de replikväxlingar han hade med utrikesministern och statsrådet Palme, att jag inte behöver ägna mig åt den frågan. Men denna debatt är ju inte bara en atrikesdebatt utan också en utrikeshan allt samarbete mellan apotekare och läkare av den natur som avses i interpellationen förhindras? delsdebatt. Jag tänkte ta upp de problem som hänger samman med de europeiska marknadsfrågorna. Utvecklingen på detta område har under senare år och framför allt under det senaste året givit anledning till ganska stor pessimism. För ungefär ett år sedan satt EFTA-länderna i EEC:s väntrum med olika grader av optimism eller pessimism. Men nu verkar det som om dessa EFTA-stater vore utkörda också ur väntrummet och driver omkring i korridorerna för att med hjälp av tyskar och beneluxare försöka få en inträdesbiljett, om inte till EEC så i varje fall till EEC:s väntrum.

Från denna pessimistiska utgångspunkt kan man vänta att det möjligen blir bilaterala förhandlingar mellan EEC å ena sidan och varje EFTA-land för sig å den and ra sidan. Men sådana förhandlingar kommer att ta mycken tid, och risken är att de inte ger så stort resultat. I ett så dystert läge — om handelsministern med de kunskaper han har om det aktuella läget och med de informationer han får från de samtal som äger rum kan vara litet mer optimistisk skulle jag hälsa det med stor tillfredsställelse — är det klart att en sänkning av industritullarna i Europa med närmare 40 procent skulle vara ett stort framsteg. Tullmuren mellan EEC och EFTA skulle inte bli så hög, och nackdelarna av splittringarna mellan de två blocken skulle minskas. Denna sänkning av industritullarna med inemot 40 procent är just vad som överenskoms vid den s.k. Kennedyronden, men den sänkningen skall enligt uppgörelsen ske successivt under fem år. Under fem år kan mycket hända. I USA har det, som framgår av regeringsförklaringen, dykt upp protektionistiska förslag, som skulle kunna hota att omintetgöra Kennedyrondens resultat på väsentliga punkter. Betalningsbalanssvårigheterna i USA skapar lätt ett gynnsamt klimat för protektionism av detta slag. Under sådana förhållanden är det förslag som nu kommit fram om att kraftigt påskynda de beslutade tullsänkningarna av mycket stort intresse. Detta förslag har antytts i regeringsdeklarationen.

En sådan överenskommelse skulle innebära att man tryggade genomförandet av Kennedyrondens resultat samtidigt som tull murarna ganska omedelbart kraftigt skulle sänkas i Europa.

Det är emellertid klart, herr talman, att hur viktig en sådan åtgärd än skulle vara, så är den bara ett steg på vägen. Vi måste därför målmedvetet arbeta på att få till stånd den stora europeiska marknad som vi ju alla. utom herr Hermansson, vill ha. När jag lyssnade till herr Hermansson i dag gjorde jag den reflexionen att vi nu fick se mera av den gamle kommunistledaren Hermansson än av den herr Hermansson som vi varit vana vid under senare tid.

Men det anmärkningsvärda är ju att ingen vet något om Frankrikes verkliga avsikter. Vi sitter här i Sverige och på en del andra håll och tycker och tror; en del tror att fransmännen verkligen har ett förslag som de skulle vilja lägga fram, andra är pessimistiska och tror att det kanske inte finns så mycket substans bakom de franska propåerna. ministern: Har man verkligen gjort ett försök att få reda på vad fransmännen egentligen har att erbjuda? Har man liksom returnerat bollen till fransmännen och sagt: All right, vad är det egentligen ni vill, vad har ni att ge oss? Det kan ju sägas att den engelska attityden varit ett hinder för detta, men det bör ju inte hindra att vi i alla fall försöker att sondera terrängen. Jag tror att det är viktigt. Och vad som framför allt är viktigt är att få veta, om man kan räkna med att fransmännen skulle vara villiga att gå med på, om än inte samlade förhandlingar mellan å ena sidan EEC och EFTA-staterna å den andra så i varje fall samtidiga och parallella förhandlingar mellan dessa två parter. Jag tror att det skulle betyda ganska mycket för bedömandet av möjligheterna till framgång. Regeringen säger att man inte vill försitta något tillfälle att få till stånd denna stormarknad. Vad gör man då i avvaktan på att den kan komma till stånd? Regeringens program kan väl sammanfattas i följande ord från regeringsdeklarationen: »Regeringen slår därför vakt om EFTA och fortsätter strävandena att fördjupa det ekonomiska samarbetet i Norden.» Jag skulle finna det intressant att få höra vad man menar med att slå vakt om EFTA. Innebär det bara att man skall se till att EFTA håller ihop och inte faller sönder eller innebär det, att man vill försöka att utarbeta ett program för en vidareutveckling av EFTA? Finns det utredningar, finns det förslag om en sådan vidareutveckling av EFTA som skulle kunna få ökad aktualitet i ett ögonblick då Storbritannien anser sig ha fått ett avgörande nej från EEC och på nytt skulle börja intressera sig för EFTA? Den andra frågan man ställer sig är: På vilket sätt ämnar regeringen medverka till att fördjupa det ekonomiska samarbetet i Norden? Vi är överens om att det nordiska samarbetet är viktigt bl.a. med tanke på att vårt land inte alltid är så aktuellt i EEC-kretsar. På många håll talar man där om eventuellt samarbete endast med de länder som direkt har sökt medlemskap, Storbritannien, Norge, Danmark och Irland. Det finns väl en benägenhet inte bara i Benelux-länderna och i Italien utan kanske även någon gång i Västtyskland att när man talar om utvecklingen under den närmaste tiden koncentrera intresset till de länder som direkt har sökt medlemskap, så att Sverige kommer i skymundan. Men det är klart att om vi får till stånd ett intimt samarbete i Norden blir det mycket svårt att kunna skilja de nordiska länderna åt vid en kommande lösning. Jag var därför mycket tillfredsställd, när jag hörde den danske statsministern Baunsgaard säga vid sitt besök här i Stockholm nyligen, att han inte kan tänka sig en lösning av den europeiska integrationsfrågan, där Danmark skulle vara med men inte Sverige. Nu skall det ju bli ett möte på toppnivå i Köpenhamn i april, och jag förstår att regeringen på detta stadium inte kan redogöra för de utredningar som man kan förutsätta har gjorts för det mötet och som skall ligga till grund för förhandlingarna.

Vi får inte göra oss helt beroende av Frankrikes ja eller nej, även om den franska hållningen är av mycket stor betydelse. I avvaktan på att vinna klarhet om den och att få till stånd någon överenskommelse med Frankrike skulle ett beslutsamt steg på vägen i riktning mot en ekonomisk union i Norden inte försvåra en framtida lösning för hela Europa. Det skulle tvärtom vara en av de faktorer som skulle kunna rubba dödläget i marknadsfrågan. Det är därför som jag personligen med så stort intresse ser fram mot detta möte i Köpenhamn. Jag hoppas att jag tolkar också regeringens uppfattning, när jag säger att det måste bli ett slut på de förutsättningslösa, tekniska utredningarna, som sedan visat sig resultera i praktiskt taget ingenting. Det måste nu vara tid att ta en politisk ståndpunkt och visa att det finns en politisk vilja till ett samarbete i Norden med klart sikte på att vi skall få till stånd en ekonomisk union. Vilka punkter som ingår i ett sådant program behöver jag inte här uppehålla mig vid. De är väl kända. Men det är klart att det uppstår problem med tullharmoniering, eventuellt en tullunion med en gemensam jordbrukspolitik, med kanske gemensam skattelagstiftning och gemensam ekonomisk politik över huvud taget. Läget är emellertid sådant att det nu behövs ett aktivt ingripande. De här tankegångarna har av naturliga skäl inte fått så stor plats i regeringsdeklarationen, utan intresset har koncentrerats på vietnamfrågan, men eftersom dessa spörsmål är av mycket stor betydelse vore det mycket intressant att få dem ytterligare belysta från regeringens sida.

Herr talman! I likhet med herr Gustafson i Göteborg har även jag observerat att handelspolitiken inte varit det centrala i den hittills förda debatten, och liksom herr Gustafson betraktar jag detta som ganska naturligt. I den mån ämnet berörts har det såvitt jag kunnat finna förelegat betydande överensstämmelse i uppfattningarna. Detta vidhåller jag också sedan jag lyssnat till herr Gustafsons anförande. Den borgerliga oppositionen är i huvudsak ense med regeringen rörande bedömningen av läget och de krav det ställer på vårt uppträdande i både Norden och de större europeiska liksom de världsvida sammanhangen. För min del tycker jag att detta är mycket glädjande. Det kan inte nog ofta betonas att en bred uppslutning kring handelspolitiken, åtminstone kring dess huvudlinjer, är en tillgång, ja, en förutsättning för att vi alla med framgång skall kunna hävda våra länders intressen på det internationella fältet. Man kan sålunda säga att det nordiska samarbetet hänger nära samman med de vidare integrationssträvandena i Europa. De inlägg som här gjorts ger mig emellertid anledning till en kort kommentar och herr Gustafson har även ställt några direkta frågor till mig, som jag skall försöka besvara vid den kommentaren. Jag vill gärna göra detta med utgångspunkt i en passus i herr Wedéns anförande. Herr Wedén menade att regeringsdeklarationen var ljum och matt när det gällde de nordiska samarbetssträvandena, men jag har litet svårt att förstå hur herr Wedén kunnat få ett så negativt intryck. Nödvändigheten av att bygga ut det nordiska samarbetet för att stärka den nordiska gemenskapen, inte minst såsom den utvecklats i hägnet av EFTA, betonas ju uttryckligen i regeringsdeklarationen. Lyckas vi härmed — jag vill upprepa detta — skulle Norden samtidigt ges ökad styrka i de vidare integrationssträvandena. Jag trodde att detta kunde anses vara ett genomgående tema i det handelspolitiska avsnittet. Sveriges intresse för fastare ekonomiska band i Norden är ju inte nyvaket. Låt mig bara erinra om vad som skedde 1965—1966. Då sökte vi nå överenskommelse med våra nordiska grannländer om en paketlösning för utbyggnad av det nordiska samarbetet. I paketlösningen skulle bl.a. ingå tullharmoni sering på industriområdet, åtgärder som skulle befordra handeln med jordbruksprodukter inom Norden med en gemensam jordbrukspolitik som slutmål samt ett mer omfattande samarbete mellan de nordiska länderna på kreditoch kapitalmarknaden. Det fanns även andra ämnesområden med i detta paket. Det gällde som sagt att enas om direktiv för en utredning med klart angiven målsättning. Utredningen skulle sålunda i den meningen inte vara förutsättningslös, även om regeringarna naturligtvis inte räknade med att binda sig för resultaten förrän utredningen i sin helhet var slutförd. Den gången kunde någon överenskommelse emellertid inte nås, men man ville för all del inte motsätta sig att pågående utredningar drevs vidare, i den mån de inte redan hade avslutats. Det var alltså en mycket suddig rekommendation som vi fick av Nordiska rådet 1966 i Köpenhamn, men den var den enda möjliga, jag vill erkänna det. Jag märker att herr Ohlin ser frågande ut, och jag vill därför säga att detta inte är någon kritik mot de insatser som han gjorde i det sammanhanget. Särskilt från dansk sida ville man avvakta utgången av försöken att så snart som möjligt komma till tals med EEC, både när det gällde Englands försök och Danmarks förhoppningar om att i anslutning till eventuella förhandlingar komma med på ett tidigt stadium. I dag är situationen en annan. Intresset för Norden har vuxit i Danmark. Det konstaterade herr Wedén, och där ger jag honom rätt. Jag tyckte mig också kunna höra det när jag lyssnade på herr Gustafsons i Göteborg anförande. Orsakerna härtill får givetvis sökas i besvikelsen över att också det senaste engelska försöket att åstadkomma en utvidgning av EEC har slagit slint. I dagens läge ställer man sig frågan vad vi kan göra, och man frågar med oro. Här vill jag inskjuta att det inte bara är den nuvarande borgerliga regering en i Danmark som sysslat med detta spörsmål. Omedelbart efter EEC:s ministerråds bekräftelse på att England inte skulle släppas fram till förhandlingsbordet satte den föregående danska regeringen sina experter i gång med att fundera ut möjliga handlingslinjer för den närmaste framtiden. På sätt och vis är det så — och därmed är inget förringande sagt — att vad som sedan dess har framkommit i stor utsträckning förelåg klart redan vid regeringen Baunsgaards tillträde. Detta är något att ta fasta på och något som vi gläder oss åt. Detta var också bakgrunden till den danska regeringens inbjudan till en sammankomst med stats-, utrikesoch marknadsministrarna i Köpenhamn i vår. Den inbjudan hälsades med tillfredsställelse från många håll, även om väl några av oss undrade vilket innehåll mötet skulle komma att få. Det må därför tillåtas mig att något beröra den saken. När jag gör det tror jag också att jag kan besvara några av de frågor som herr Gustafson i Göteborg nyss ställde. Vad skall alltså regeringsrepresentanterna syssla med vid sammankomsten den 22—23 april? Givetvis måste mötet förberedas ganska noga, om det skall komma ut något substantiellt och konkret av det. Samarbetsministrarna sammanträdde första gången i Köpenhamn den 11 mars för att förbereda mötet, och då nåddes överenskommelse om att bebandla tre delvis sammanhängande frågor. Det skulle också tillsättas en expertgrupp för att utforma rekommendationer för vad regeringsrepresentanterna skulle syssla med vid det kommande toppmötet. Det gällde först och främst frågan om Nordens förhållande till EEC.

Vi skulle också undersöka om olika föreliggande planer och uppslag beträffande övergångsanordningar kunde föranleda några nordiska initiativ och en gemensam nordisk hållning. Det sistnämnda ämnesområdet är viktigt nog. I detta sammanhang spelade naturligtvis både den s.k. Beneluxplanen och de fransk-tyska tankegångarna en väsentlig roll.

Jag kanske i detta sammanhang får inskjuta som ett svar på herr Gustafsons fråga, om vi inte har försökt ta reda på vad Frankrike egentligen menar, att vi självfallet gjort detta. På fransk sida svarar man emellertid att tiden knappast är mogen för en närmare precisering av innebörden av de antydningar som i olika sammanhang givits. För det första har från ansvarigt franskt håll uttalats att atmosfären först och främst måste förbättras något efter ministermötet inom EEC i december. För det andra kommer eventuella förhandlingar ändå att ta någon tid. Den svenska regeringen har dock uppmärksammat denna möjlighet. Vi anser att de andra EEC-länderna bör undersöka om de är villiga att medverka till att utarbeta någon form av arrangemang, om vilket de alla skulle kunna enas, varefter andra länder skulle inbjudas att förhandla om detta. Det har också från olika håll uttalats att de seriösa diskussionerna om detta inte kan väntas komma i gång förrän tidigast i sommar. Och man föreställer sig inte heller att dessa förhandlingar skall kunna föras till ett mycket snabbt och framgångsrikt slut, utan kommer att kräva sin tid. Under sådana förhållanden är det naturligtvis inte förvånande att de nordiska ländernas syn på möjligheterna att verkligen få ut något av dessa tankegångar är en smula skiftande. Jag röjer väl inget om jag säger, att vi från svenskt håll menar att vi på detta område skall göra alla de ansträngningar vi över huvud taget kan. Därför har vi också med mycket stor tillfredsställelse hälsat de tyska försöken att nu senast precisera ett innehåll i en uppgörelse av denna typ. På danskt håll är man dock orolig för att en sådan uppgörelse kanske inte kommer att ge så mycket av värde för jordbruket, och i så fall blir för Danmarks del balansen mellan fördelar och uppoffringar sådan att det hela inte ter sig så lockande för danskarna.

Det utredningsarbete som nu utförs av de nordiska experterna inom den arbetsgrupp, som tillsattes efter samarbetsministrarnas möte, tar sikte på att närmare klarlägga just denna problematik. Jag kanske i sammanhanget också får framhålla att man på vissa håll ställer sig tveksam till om de neutrala länderna skulle omedelbart och samtidigt få deltaga i förhandlingar om ett temporärt arrangemang. Att hysa sådan tveksamhet tycker vi är ganska orimligt. Ty här rör det sig — och denna uppfattning har vi också givit till känna i alla de sex huvudstäderna — om kommersiella frågor — exempelvis möjligheter till tullsänkningar — där ju inte gärna neutralitetspolitiken kan åberopas som en diskvalifikationsgrund. Det vore dessutom ur många synpunkter rent opraktiskt, såvitt jag förstår, om de nordiska länderna inte samtidigt och helst gemen samt skulle förhandla, eftersom vi har så många problem gemensamma. Det kan ju hända att det blir fråga om sektorsförhandlingar, vilket visserligen är av mindre intresse för vårt vidkommande och rymmer större risker — det är jag den förste att erkänna. Men i så fall är det uppenbart att vi under alla omständigheter kommer att hålla ihop i Norden och stödja varandra så långt vi kan. Då är det också rimligt att det blir en gemensam nordisk förhandling gentemot EEC. Andra länder — exempelvis Schweiz — skulle kunna ha intresse av att ansluta sig till en sådan förhandling, och jag föreställer mig att vi inte har någon anledning att motsätta oss att kretsen av samförhandlande länder vidgas. När jag under det senaste veckoskiftet besökte den tyske utrikesministern mötte jag en mycket stark förståelse för denna ståndpunkt. Han framhöll att han helt var på det klara med saken det var t.o.m. ett tyskt intresse att Norden kunde gå samman i förhandlingar om mera tillfälliga och temporära Öövergångsarrangemang. Han gav mig — det anser jag mig oförhindrad att säga — rent av den uttryckliga rekommendationen att arbeta för en sådan lösning. Han hade all förståelse för att Sverige och de neutrala länderna i EFTA över huvud taget inte skulle sättas i en annan klass än övriga länder i dessa sammanhang. Och uppriktigt sagt hade vi satts i en annan klass skulle man med samma motivering kunnat hindra oss från att deltaga i Kennedyförhandlingarna. Lika goda grunder hade kunnat anföras för en sådan ståndpunkt som för att utestänga oss från en övning som kanske i stor utsträckning — åtminstone enligt våra förhoppningar — får karaktären av en GATT-enlig europeisk Kennedyförhandling. Jag tror att jag med vad jag nu sagt i varje fall indirekt besvarat några av herr Gustafsons i Göteborg frågor. Detta är nu inte det enda som vi hoppas att det nordiska toppmötet skall sysselsätta sig med. Jag har också nämnt, att i avvaktan på den slutliga lösningen av integrationsproblematiken i Europa, som ju kan komma att dröja ganska länge, finns det alla skäl att slå vakt om vad vi uppnått i EFTA och undersöka om vi till vårt eget gagn kan utbygga samarbetet inom frihandelsförbundet. Jag är inte så alldeles säker på att de politiska och ekonomiska förutsättningarna är så entydiga att vi kan räkna med att nå särskilt långt i detta sammanhang.

Det gäller olika ting, om vilka vi redan har utredningar i gång. Jag hörde att herr Hedlund i sitt intressanta anförande antydde möjligheten av en tullharmoniering i EFTA. Vi kommer också att undersöka detta. En sådan tullharmoniering bör enligt vår uppfattning i så fall läggas på EEC nivå. Jag tror uppriktigt sagt inte — utan att vilja föregripa resultaten av de pågående utredningarna — att det för Sveriges del skulle medföra några oöverstigliga problem. Vi är angelägna om att vad vi företar oss på det nordiska planet liksom vad vi företar oss i EFTA inte skall fjärma oss från lösningen av problemet med den stora marknaden i vår del av världen. Det vi gör skall tvärtom om möjligt föra oss ett steg mot målet. Därför skulle det vara svårare för oss att acceptera — jag säger detta bara rent hypotetiskt — en harmoniering kring en genomsnittstull i EFTA. Med de höga engelska tullarna och de ganska höga österrikiska tullarna skulle det betyda avsevärda tullhöjningar. En annan sak är emellertid huruvida enighet kan uppnås om tullar som ligger nära eller i anslutning till EEC-nivån, sådan den kommer att gestalta sig när Kennedyförhandlingarnas resultat förts ut i det praktiska livet. Jag tvivlar uppriktigt sagt på att man från engelsk sida har möjlighet att göra någonting sådant i dagens läge. Så långt tror jag inte våra förhoppningar kan sträcka sig, även om vi givetvis skall pröva, om det föreligger förutsättningar för att åstadkomma något dylikt. Meningen är att också dessa problem skall kunna tas upp, men jag är angelägen om att understryka att det nordiska statsoch utrikesministermötet inte skall framstå som en förberedelse för det kommande EFTA-mötet under andra eller tredje veckan i maj. Det arbete som bedrivs i Geneve måste pågå parallellt, och den nordiska samarbetsgruppen har därför uppgiften att utarbeta sina uttalanden och förslag i nära kontakt med det permanenta rådet i Geneve. Den sista frågan gällde huruvida vi under denna mellantid skall kunna företa oss någonting för att bygga ut det nordiska samarbetet. Omedelbart dyker det upp en rad områden. Det förefaller mig naturligt att vi först och främst tar upp de huvudområden som ingick i den tänkta paketlösningen, dvs. frågan om de yttre tullarna. Jag håller det inte för uteslutet att vi under vissa förutsättningar skulle kunna enas om en nordisk tullharmoniering på den blivande EEC-nivån. Men förutsättningarna härför är naturligtvis att någonting kan göras även på jordbrukets område. Från svensk sida ställer vi oss inte främmande till detta. När jag vid mötet i Köpenhamn starkt rekommenderade att de direktiv skulle antas som fick den s.k. paketlösningens form ingick i detta — vilket jag inledningsvis sade — en klar hänvisning till att man borde vidta åtgärder för att möjliggöra en ökning av den internordiska handeln med jordbruksprodukter. Slutmålet skulle härvid vara en gemensam jordbrukspolitik. Jag tror inte det skulle vara helt omöjligt för vårt vidkommande att allvarligt överväga att göra någonting sådant. även om det skulle innebära vissa uppoffringar från svensk sida, bör det inte möta några oöverstigliga svårigheter, därest övergångstiderna blir rimliga och ligger i linje med den svenska jordbrukspolitikens utveckling och verkningar. Jag har också tidigare framhållit möjligheterna till ett mera omfattande samarbete beträffande kreditoch kapitalförsörjning, och det finns säkert — jag skall inte trötta kammarens ledamöter med en uppräkning — en rad andra områden där ett utredningsarbete pågår och delvis står inför sin fullbordan och där vi kan vänta beslut ganska snabbt, t.ex. beträffande det nordiska patentsamarbetet. Men det finns också andra områden där vi ännu inte gjort så mycket och som, vilket jag hoppas, skulle kunna inrymmas i en rekommendation från toppmötet i april månad. Herr Wedén nämnde att om det nordiska samarbetet verkligen skall utvidgas, fordras det andra institutionella arrangemang än nu. Det är möjligt; den saken får vi undersöka. Men hittills har vi kommit ganska långt med mer pragmatiska metoder. Innan vi vet något och innan vi står inför förverkligandet av och inrymmandet av nya fält i samarbetet, skall vi väl inte börja med att inrätta nya samnordiska institutioner. Det finns all anledning att gå till väga på samma sätt som vi gjort tidigare. Detta har dock, inte minst sedan EFTA kom till, givit ganska spektakulära och över hela världen observerade resultat.

Det är utomordentligt angeläget att Amerika åter får möjlighet till en expansiv ekonomi. Detsamma gäller också England. Vi har, som framgår av regeringsdeklarationen, sagt att vi är villiga att göra vad på oss ankommer, under förutsättning att EEC och andra viktiga handelspartners gör sammaledes. Som ett absolut minimum skulle jag för min del vilja uppställa att alla EEC-länder vill delta i en sådan acceleration. Det vore rent orimligt om endast några EFTA-länder tillsammans med en del EEC-länder engagerade sig. När jag nu talar om att alla EEC-länder bör vara med, kanske jag får inskjuta en sak som gäller min tidigare redogörelse. En förutsättning för de lösningar som vi på allvar skall diskutera måste vara att de bärs upp av alla EFTA stater. Det gamla spelet fem mot ett som man försökt spela utan framgång, bör man undvika att ge sig in på. Vi har allt intresse av att EEC även i fortsättningen utvecklar sitt samarbete så friktionsfritt som möjligt. Det är ett EEC med maximal expansionskraft som är en intressant handelspariner också för oss. — Därmed kanske jag har besvarat den frågan. Slutligen vill jag säga att viljeinriktningen, målsättningen för den svenska handelspolitiken klart framgår av regeringsdeklarationen. Vad vi på det nordiska planet nu kommer att syssla med är tre av de viktigaste elementen i den målsättningen, nämligen möjligheterna att finna åtminstone övergångsarrangemang av något slag som kan göra diskriminationen mindre kännbar. Vi sysslar vidare med möjligheter att i vårt eget intresse stärka EFTA, och vi är också villiga att göra vissa uppoffringar för att grundmura den nordiska ekonomiska gemenskapen. Detta kommer vi att få nytta av vilka marknadssituationer vi än kommer att ställas inför i framtiden.

Herr talman! Jag skall bara kommentera tre saker i handelsministerns mycket intressanta anförande. Först vill jag med stor tillfredsställelse notera det besked som handelsministern medförde från den tyske utrikesministern. Det sades där ifrån att det bör vara naturligt att Norden betraktas som en enhet vid förhandlingarna om olika arrangemang mellan EEC å ena sidan och EFTA-länderna å den andra. Jag förutsätter att utrikesminister Brandt i detta sammanhang talade å den stora koalitionens vägnar och inte bara å sitt eget partis, så att vi inte i framtiden skall behöva få se tyska uttalanden om att det i första hand blir fråga om att ägna sig åt de länder som har sökt fullt medlemskap direkt. Den andra saken gäller accelerering av Kennedyronden. Handelsministern sade — och detta håller. jag med honom om— att en accelerering på europeisk sida, och kanske också på japansk, skulle kunna hjälpa USA i de betalningssvårigheter som USA råkat i. Men om man sänker industritullarna inom en mycket kort tidrymd, kanske inom loppet av ett år, med 40 procent, så innebär detta också att man river ner en tredjedel av tullmuren mellan EEC och EFTA, och det är inte litet. Det skulle avlägsna en hel del av de olägenheter som vi har för närvarande på grund av marknadssplittringen. Man skulle också kunna uppnå en annan sak: man skulle på det sättet kunna ge de liberala krafter i USA, som önskar motverka kravet på ökade handelshinder i form av kvo teringar och annat, ett argument mot dessa handelshinder, eftersom man skulle kunna peka på en uppgörelse som tog hänsyn just till USA:s svårigheter. Därför hoppas jag att den svenska regeringen inte bara inskränker sig till att ställa upp villkoret att alla skall vara med o. s. v., utan att regeringen så mycket som möjligt aktivt verkar för att denna tanke skall gå igenom, i den mån så är möjligt för ett land av Sveriges storlek. Jag vet att våra möjligheter kan vara begränsade, men man bör se denna fråga som så angelägen att allt vad som rimligen kan göras också bör göras för att medverka till en sådan lösning. Herr talman! Till sist vill jag säga att det var ganska revolutionerande tankegångar som handelsministern kom med när det gäller det nordiska samarbetet. Kunde vi genomföra något sådant blir det något av en revolution i förhållandena här uppe. Det blir en ekonomisk union i Norden. Ett aktivt svenskt intresse för denna sak och en politisk vilja att ta ett steg framåt på vägen — inte bara en vilja ati göra utredningar; sådana har vi haft tillräckligt av — skulle betyda mycket.

Herr talman! Jag skall inte kommentera hela handelsministerns tal utan bara göra några korta reflexioner om det avsnitt som handlade om den nordiska politiken. I regeringsdeklarationen har hänvisats till förhandlingarna i Nordiska rådet nyligen. Om man studerar den rekommendation som har gjorts av Nordiska rådet på förslag av ekonomiska utskottet, måste jag säga att den säger mycket litet. Det var visst någon talare i Nordiska rådet som betecknade den som tandlös. Jag vill verkligen instämma i det omdömet.

Herr talman! Herr Hermansson ansåg att det var en alltför tandlös rekommendation som antagits vid Nordiska rådets möte. Han fråga varför man, när man talade om fördelarna av ett nordiskt närmare ekonomiskt samarbete, begränsade sig enbart till den större styrka som ett gemensamt nordiskt uppträdande i det vidare integrationssammanhanget skulle ge vart och ett av länderna. Nu är jag inte den som ligger närmast till hands att besvara den frågan, eftersom regeringarna inte deltar i antagandet av rekommendationerna, även om vi ibland ger råd vid utarbetandet av dem. Jag skulle i och för sig inte haft något emot en starkare rekommendation, men den som antagits innebär ändå en mycket viktig fördel. Jag tror att man skall akta sig noga för att sätta upp det nordiska samarbetet som ett alternativ till en vidare europeisk integration — vi vill ha båda delarna. Den nordiska marknaden är för liten för att vi enbart där skall kunna tillgodose våra egna intressen. Vi behöver en vidare marknad. Jag tror att jag har sagt förut att vi till och med är på väg att växa ur EFTA-kläderna; inte ens EFTA räcker som ett alternativ — och har för övrigt aldrig varit tänkt som ett alternativ — till en ännu bredare samverkan i vår del av Europa. Det är väl alldeles uppenbart att blir den nordiska gemenskapen starkare, bland annat genom tullharmonisering och ett vidgat samarbete på jordbruksområdet, blir det svårare för de nordiska länderna att bryta sig ur en sådan marknad. Det ligger i vårt intresse. Vi vill alltså inte ha nordiskt samarbete bara för att det är bra i sig självt — vi vill ha det också för att det ger oss ökade möjligheter i våra vidare handelspolitiska strävanden, Det tror jag är viktigt att betona. Som en parentes vill jag nämna att tullharmonisering på råvaruområdet har vi praktiskt taget redan. Den är därför inte så intressant som en tullharmonisering på färdigvaror och kanske på vissa halvfabrikat, där tullskillnader ännu föreligger. Herr Hermansson nämnde att jag hade antytt att det fanns vissa svårigheter att åstadkomma detta. Ja, det måste man naturligtvis vara medveten om. Alla de nordiska länderna har delvis sammanfallande men delvis också motsatta intressen. Jag röjer ingen hem lighet om jag säger att Norge inte ser alltför optimistiskt på möjligheten att medverka till en kraftigare expansion av handeln med jordbruksprodukter, även om man inte avvisar tanken härpå. Vi skulle för vårt vidkommande få vissa svårigheter att inrymma fisket, vilket emellertid också är betydelsefullt för den gemensamma nordiska marknaden. Svårigheterna är kanske inte mest påfallande och störst för Sverige utan de är större för våra grannländer. Finland skall ju också höra till den nordiska marknaden, och även detta land har under tidigare överläggningar hyst betänkligheter mot att gå fram snabbare än vi redan gjort. Efter herr Gustafsons i Göteborg senaste anförande har jag fått den uppfattningen, att han och jag i dagens läge är fullständigt överens beträffande dessa frågor. Att vi är intresserade av övergångslösningar beror naturligtvis på att vi inte är särskilt optimistiska beträffande möjligheten att snabbt nå slutmålet. Man kan knappast räkna med att en förhandling med England inom EEC skall kunna ta sin början förrän om kanske fem år och avslutas inom ytterligare ett antal år. Under sådana förhållanden kan vi inte sitta med armarna i kors utan vi måste se till att bygga ut vad vi har, att värna om det och förbereda oss ännu bättre för den vidare integration som jag betraktar som oundgängligen nödvändig för att vi skall kunna bevara den ekonomiska växtkraften i Sverige. Den ligger helt i linje med den strävan som kommit till uttryck i den svenska handelspolitiken.

Herr talman! Jag skall inte när så många talare återstår på talarlistan ta upp stora principiella problem till debatt, om vilka jag vet att handelsministern och jag har olika meningar. Men när han uttalar en varning för att ställa upp nordiskt samarbete som ett alternativ till något annat, vill jag säga att jag inte delar hans uppfattning. För mig är det naturligt att ställa upp ett nordiskt ekonomiskt samarbete som ett alternativ till en anslutning av Sverige till den västeuropeiska gemenskapen, EEC. Får vi till stånd ett vidgat nordiskt marknadssamarbete, så kan de nordiska länderna reglera sina förhållanden till EEC genom ett handelsavtal och slippa att närmare anslutas till Västeuropeiska gemenskapen. Jag vill däremot inte ställa upp nordiskt ekonomiskt samarbete som ett alternativ till att riva ned handelshindren. I detta senare avseende har, tror jag, handelsministern och jag samma uppfattning, nämligen att vi bör allmänt sträva efter att få bort hindren för en utvidgad handel mellan länderna. Att jag tror att det ligger en fara i den ståndpunkt handelsministern har intagit beror på att det finns många människor och många grupper i de nordisdiska länderna, som fortfarande är mycket betänksamma mot en EEC-anslutning. Knyter man då det utvidgade nordiska samarbetet mycket nära till denna senare fråga, föreligger det en risk att vi inte heller får ett utvidgat nordiskt samarbete, att vi sätter käppar i hjulet för en sådan utveckling som annars skulle vara möjlig. Jag tycker att vi alla från våra olika utgångspunkter måste finna att detta vore beklagligt.
Herr talman! Jag vill fästa herr Hermanssons uppmärksamhet på att det inte bara är ett handelspolitiskt samarbete vi eftersträvar, utan i vårt eget intresse eftersträvar vi också ett ingående och djupgående ekonomiskt samarbete. Det räcker sålunda inte att bara få något slags uppgörelse — om det nu är möjligt — om sänkta tullar gentemot EEC. Vi har också ett intresse av att få delta i samarbetet på den eko nomiska politikens område. Dagens situation på arbetsmarknaden kan härvidlag tjäna som illustration. I en värld, där man för en restriktiv politik — ibland en ekonomisk politik med bara generella metoder och med inslag av alltför mycket av 1930-talets metodik — kan vi inte ensamma föra en expansiv politik för en full sysselsättning i vårt eget land. Så långt det står i vår förmåga vill vi vara med och påverka den internationella ekonomiska politiken. Det ligger i vårt eget intresse. Även om vi skulle få stå utanför rådslagen i det sammanhanget, skulle vi ändå i de flesta fall tvingas att följa besluten.

Herr talman! Neutralitetspolitiken är djupt förankrad i svenska medborgares medvetande. Vi upplever den som en trygghetsskapande faktor. Dess betydelse för bevarandet av fred och som brygga för internationella konktakter har under årtionden hamrats in i vår tankevärld av utrikesministrar, statsministrar och partiledare. Vi har också vant oss vid att vårt land av omvärlden med uppskattning betraktats som pålitligt i strävan att vara neutralt. Varje diskussion om den svenska neutralitetspolitikens innehåll, varje tvivel på dess värde som garanti för vårt lands fred har regelmässigt tänt statsministerns indignerade protester. Det är väl då ganska naturligt att det väcker stort uppseende om en svensk regeringsledamot företar sig något som ter sig som ett avsteg från den invanda neutralitetslinjen. Dess bättre har sådana äventyrligheter varit sällsynta. Men utbildningsministerns uppträdande på Sergels torg den 21 februari i år vid sidan av en officiell representant för ett krigförande land och hans samtidigt framförda ensidiga och kränkande kritik av den andra krigförande parten kan betraktas som ett skolexempel på hur en officiell person i ett neutralt land inte bör uppträda. Och det skapade än mer förvåning och väckte djup oro när statsministern därefter här i kammaren för i dag tre veckor sedan meddelade att såväl han som utrikesministern hade granskat det tal, som innehöll dessa deklarationer, innan det framfördes. Detta meddelade statsministern i en replik till mig då jag fick svar i kammaren, sedan jag frågat om statsministern ansåg statsrådet Palmes agerande en vecka tidigare lämpligt. Jag ställde frågan till statsministern på morgonen dagen efter demonstrationen på Sergels torg. Den innebar en klar kritik, vilket jag också framhöll i samband med att frågan besvarades. Statsministern måste därför ha talat mot bättre vetande när han i ett tal i Karlstad i lördags tillät sig påstå, att högerpartiet reagerat mot extraturen på Sergels torg först sedan den amerikanske ambassadören kallats hem. Vi önskar alla att kriget i Vietnam skall upphöra. Vi sluter också alla upp kring FN-chefens yrkanden om bombstopp, erkännande av FNL som förhandlingspart och om fria val. Sådana ställningstaganden strider inte på något sätt mot den strikta neutralitetspolitiken. Men därifrån och till en ensidig, onyanserad och grovt kränkande kritik av Förenta staternas politik och illvilliga misstänkliggöranden av motiven för denna politik är steget mycket långt. Det kan inte vara förenligt med en neutral ställning att tillvita den ena parten i ett krig enbart tvivelaktiga motiv och att insinuera att Amerika utkämpar detta krig för att med våldets och förtryckets hjälp värna sina privilegier samt att den amerikanska politiken är ett hot mot demokratin inte enbart i Vietnam utan i hela världen. Låt oss inte glömma att det ameri kanska folkets krigsinsatser i kampen för demokratin under detta århundrade bidragit till att rädda Europas folk från diktaturens våld och åsiktsförtryck. Och låt oss komma ihåg att Amerikas förenta stater redan för mer än hundra år sedan var en tillflyktsort också för tusentals svenskar, som utvandrade dit för att få tänka fritt och agera fritt i religiösa frågor. Från den tiden finns starka band mellan vårt folk och Förenta staternas. Nära nog i varje svensk familj har man anförvanter eller vänner däröver. Jag menar naturligtvis inte att Förenta staternas insatser i det förgångna, vilka även vårt land har anledning uppskatta, eller landets traditioner som värnare av demokratisk rätt till åsiktsfrihet på något sätt berättigar till övergrepp i dag mot andra folk. Men man har anledning tro att motiven för Förenta staternas vietnampolitik är andra än dem regeringen vill få oss att tro på. Regeringen söker uppenbarligen genom sin Sspecielle vietnamemissarie fånga in den opinion i vietnamfrågan som finns i vänsterradikala grupper i vårt land, ofta ungdomligt betonade och mycket engagerade. Det kan ur snävt partiegoistiska synpunkter finnas förklaringar till att man försöker spela på dessa känslor. Men det är inte förenligt med vårt lands intressen att härigenom spela bort vår neutralitetsviljas trovärdighet. De demokratiska partierna i vårt land har hittills varit helt ense om den neutrala svenska ståndpunkten och också om värdet av att denna ståndpunkt är klar och otvetydig. Vi måste alla medverka till att den enigheten bevaras. Inte minst för utbildningsministern borde det ligga nära till hands att medverka till att den svenska allmänheten får en saklig, välbalanserad och nyanserad kunskap om situation och motiv. Det är önskvärt och angeläget att han mer ägnar sig åt politikerns viktiga uppgift att vara opinionsbildare och mindre åt att söka fånga in en extremt enögd opinion.